Herr talman! Jag vet inte hur ofta talmannen befinner sig i skolans värld. För oss ledamöter i utbildningsutskottet är skolbesök en ynnest och dessutom en skyldighet. Jag kan för egen del säga att det är en förmån att få möta lärare och rektorer, barn och elever i skolan. Vilken förmån det är att för en stund få vara en del av deras lärande vardag!Högstadieelevrådet på Paradisskolan i Nybro berättade i måndags för mig om sin skola och om hur nöjda de är med sina lärare, som verkligen ser dem, peppar dem och får dem att anstränga sig lite till. För att inte tala om det faktum att de sedan höstterminen får möta elever ända från förskoleklass och upp till nian. Stämningen blir mer respektfull nu, som en av dem sa.Uppmärksamheten kommer förhoppningsvis från många olika håll. Från en klasskompis, en förälder, en ridlärare eller en lagkompis. Men under en stor del av dagen är barn och unga i skolan. Då är det ett måste att mötas av kunniga, kompetenta och omtänksamma lärare som ser varje elev, som kan möta var och en och som varje dag förmår att komma full av energi och kreativitet för att ta vara på den lust att lära som finns inneboende hos var och en av dem och av oss.Genom framför allt läraren når kunskapsmålen, läroplanerna och värdegrunden eleven. Därför är lärarna så viktiga."Regeringen kommer . att fokusera på att höja kunskapsresultaten, öka jämlikheten i skolan och höja läraryrkets attraktivitet. Fler anställs i skolan så att lärarna får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet. En läsa skriva-räknagaranti tas fram så att insatser kan sättas in snabbt.Svensk skola ska vara sammanhållen och likvärdig. Särskilda insatser ska riktas mot de skolor som har de tuffaste förutsättningarna. Skattesubventionen för dem som har råd att köpa privat läxhjälp avskaffas. Läxhjälp ska ges till alla elever, oavsett betalningsförmåga. "Att prioritera skolan före stora ofinansierade skattesänkningar har vi redan levererat. I och med regeringens förslag om stora skolsatsningar i höstens budgetproposition tvingades borgerligheten att också svara upp mot dem. Vi prioriterade delvis annorlunda, men att borgerligheten valde att inte gå fram med jobbskatteavdrag 6 i sin skuggbudget efter åtta skattesänkarår på bekostnad av mycket annat måste ändå ses som en delseger för skolan - en början på en ny tid.Herr talman! En ny tid för skolan innebär också ett tydligt fokus på jämlikhet, på likvärdiga förutsättningar. En jämlik skola är också ett sätt att mäta framgång. Ökad jämlikhet och ökad likvärdighet i skolsystemet är mer krävande men desto viktigare att förstå behovet av. Skillnaderna mellan elever, mellan klasser och mellan skolor ökar, och det driver inte utvecklingen i positiv riktning för någon, vare sig lågpresterande eller högpresterande. Att förmå lärare att anta den utmaning som skolor med låg andel gymnasiebehöriga innebär är därför helt avgörande.Herr talman! Framgångar för skolan och naturligtvis ytterst för eleven handlar i stor utsträckning om att visa lärarna och skolans alla professioner tillit - tillit till deras bedömningar och till att de hanterar sitt uppdrag långsiktigt. De behöver inte tvära kast och nya direktiv, projekt, betygssystem, kursplaner och legitimationskrav varje läsår. Tvärtom, skolan behöver arbetsro. Det har bland annat vi ett ansvar för. Det kan vi tillsammans bidra till.Vi vill ge grundskolan arbetsro och förutsättningar att lyckas långsiktigt. Skolan må organiseras i terminer och läsår, men alla elever har egentligen tio år på sig för att nå målen i årskurs 9, om de inte anländer till Sverige senare, förstås. Men på dessa tio år gäller det att alla resurser samverkar, att stöd sätts in tidigt och i tid och att extra utmaningar kontinuerligt ges elever som behöver det. Läxhjälp, mattestudior, lovskola och andra komplement till undervisningen kan olika elever nyttja på olika sätt.Men om förskoleklass och grundskola ändå inte räcker för att nå kunskapsmålen gäller det att se vad som är det bästa alternativet för den enskilda eleven. Alla behöver uppleva känslan av att lyckas, stoltheten av att klara av en uppgift. Det gäller inte minst den som gått igenom F-9 utan att nå gymnasiebehörighet. Ska fortsatta studier bli framgångsrika, och ska elever lyckas vända obehörighet till behörighet, gäller det att förstå orsaken till att målen inte nås. Att alla elever behöver bli behöriga till gymnasiet och därefter till högskolan är Socialdemokraternas bestämda uppfattning. Men vi behöver se närmare på hur. ett år till just i grundskolan som gör skillnaden.Herr talman! Jag vill hinna säga något om fritidshemmen. Jag tycker det är dags att se på tiden på fritis som en möjlighet till lärande och att se fritidspedagogen, numera fritidsläraren, på riktigt. Min bestämda uppfattning är att den tid som våra barn tillbringar på fritis eller fritidshem spelar stor roll för lärandet. Men det krävs att tiden tas till vara, att det ges förutsättningar för planering och samordning med övriga lärare. Då kanske den som tycker att matten i klassrummet är svår kan knäcka koden i ett helt annat sammanhang, i en annan lärandemiljö utan att nödvändigtvis tänka på det som matte.Herr talman! Låt mig avsluta mitt inlägg med några angelägna ord om modersmålets betydelse. De flesta känner till hur viktigt det är att behärska sitt modersmål i grunden för att kunna lära sig ytterligare språk. Språkutveckling i svenska går helt enkelt inte fortare för att man struntar i sitt modersmål, tvärtom. För att behärska och utveckla sitt modersmål behöver man dessutom undervisning. Det gäller mina barn, som har modersmålet svenska, och det gäller barn som har föräldrar med annat modersmål.Sverigedemokraterna menar i sin motion att den obligatoriska modersmålsundervisningen ska avskaffas och att ett annat modersmål än svenska eller ett nationellt minoritetsspråk är ett intresse för den enskilda familjen ekonomiskt och organisatoriskt. Det är ju fritt att tycka vad man vill, även i Sveriges riksdag. Men en sådan inställning ignorerar all känd forskning och beprövad erfarenhet när det gäller att ge goda förutsättningar att lära sig ett nytt språk, i detta fall svenska.När Sverigedemokraterna i sin reservation sedan skriver att språkets roll som kulturbärare och länk mellan generationerna knappast kan överskattas tror man lätt att det är en felskrivning med tanke på inställningen till modersmålsundervisning.

Herr talman! För Nya moderaterna är och förblir människan projektet. Politiken vi fattar beslut om i denna kammare ska aldrig finnas till för att reglera, styra eller kontrollera människor, utan den ska lyfta, skapa ramar och stötta var och en så att fler av oss får chansen att stå på egna ben och göra något unikt med vårt eget liv.För oss i Nya moderaterna blir därför skolan den kanske viktigaste delen av välfärdens kärna. Inget av våra gemensamma åtaganden är viktigare för att skapa livschanser för fler, möjliggöra resor i livet och få människor att växa efter eget huvud och egen förmåga. Vill vi bygga ett samhälle där vart man är på väg spelar större roll än var man kommer ifrån är skolan det enskilt viktigaste vapnet vi har. Herr talman! Svensk skola har i dag sina utmaningar. Men vi ska samtidigt inte glömma bort att vi har mycket att vara stolta över. Vi är inte bara bäst på att ha ogiltig frånvaro. Samtidigt har vi stora utmaningar. Skillnaderna inom och mellan skolor ökar på ett sätt som inte är sunt. Framför allt ser vi att killar halkar efter mer och mer och får svårt att hävda sig i skolan. Stöd kommer alldeles för sent för den som halkar efter lite, och små utmaningar tillåts växa till stora problem innan åtgärder sätts in. Alltför många unga känner sig i efterhand, av goda skäl och med all rätt, svikna av vuxenvärlden. Alltför mycket fokus i skolan, och därmed alldeles för mycket tid för våra lärare, går till annat än att förmedla kunskap. Med goda intentioner för ögonen har man tillåtit dessa problem att växa och bli alldeles för stora, och det är hög tid att vi faktiskt tar itu med dessa frågor. Vi behöver låta skolan sätta kunskap i fokus, låta lärare och rektorer få makt över utbildningen och låta skolan bli en fristad för den som inte alltid har det så lätt där utanför. Man ska känna att det finns en plats där man kan få växa, bedömas och behandlas efter vart man är på väg och inte var man kommer ifrån. Lärarna är kanske den enskilt viktigaste resurs som vi har i den svenska skolan, och därför förtjänar de vår uppmärksamhet. Alldeles för länge har lärarnas roll negligerats av politiken. Under alliansregeringens år inleddes därför en rad åtgärder för att höja statusen på läraryrket och höja lärarnas kompetens. Matematiklyftet, som nu fortsätter, är den största fortbildningssatsningen på ett enskilt ämne som har genomförts i modern tid. Det är tänkt att höja kompetensen för ett nyckelämne för eleverna i skolan. Matematiklyftet inleddes 2012-2013. Till 2015-2016 kommer 37 000 matematiklärare att ha deltagit. Nu fortsätter vi även med Läslyftet, med fokus på att förbättra läsförståelsen redan i lägre åldrar. Just stöd och fokus på rätt saker i lägre åldrar är av yttersta vikt om varje elev ska få chansen att komma till sin rätt. Just därför är det extra roligt att kunna se att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i samband med betygsöverenskommelsen delar Alliansens krav på kunskapsmål i läsning redan från årskurs 1 och på bedömningsstöd i svenska och matematik redan i årskurs 1 för att kunna garantera att ingen elev ska falla mellan stolarna. Det är just detta som Alliansens lågstadielyft på nästan 2 miljarder, vilket antogs av riksdagen i december, tar sikte på. Med Lågstadielyftet ger vi inte bara verktygen i form av kunskapsmål och bedömningsstöd, utan vi ger också resurserna till skolorna för att möta upp med stödlärare och specialpedagoger för att eleverna ska få rätt stöd och rätt insatser. I dag är det just med matematiken som många elever kämpar. Mer än var tionde elev når inte målen i just matematik. Bristfälliga kunskaper i matematik är därmed det vanligaste hindret mot att möjliggöra för våra grundskoleelever att få behörighet till gymnasiet och fortsatta studier. En av tio kan jämföras med att i engelska når 97 procent målet minst godkänt inom grundskolan. Herr talman! Alliansen har redan utökat matematikundervisningen med en timme per vecka i lågstadiet. Vi vill i dag även gå framåt och utöka matematikundervisningen i högstadiet med ytterligare en timme per vecka. Det är glädjande att det finns gehör för en sådan politik i denna kammare. Jag hoppas att vi i dag eller - om vi är debattvilliga i ligan - nästa onsdag kan fatta beslut om att investera på riktigt i våra elever. Viljan att fokusera på just kunskap handlar nämligen om mer än bara fina ord. Det handlar också om hård leverans. Det handlar om tid, om pengar och om stöd. Stödet behöver bli bättre även för våra äldre elever i grundskolan. Tyvärr har det alldeles för länge odlats en kultur där man skjuter problemen framför sig i skolan i stället för att ta tag i de utmaningar som man har. Det är dags att vi vänder den trenden. Det är därför som Alliansen har gått fram med en rad åtgärder för att stötta eleverna i högstadiet för att göra det möjligt för fler att nå målen inom utsatt tid. Med läxhjälp tillgänglig på varje skola ser vi till att varje elev, även den som kommer från en studiesocialt kanske svagare bakgrund, får det stöd som eleven behöver. För den som kanske halkat efter ännu mer av en eller annan anledning och behöver extra åtgärder jobbar vi nu med möjligheten till sommarskola och lovskola för att kunna kompensera ytterligare för kunskapsluckor. Men vi vill även gå vidare med att göra det möjligt med ett tionde grundskoleår som är obligatoriskt för de elever som har stora luckor i sin utbildning och behöver stöd för att ta igen dem. Att låta dessa elever lämna grundskolan utan fullvärdiga betyg och utan de kunskaper som de behöver ha med sig därifrån är ett svek som vi i framtiden inte kan fortsätta att tolerera. I stället borde det vara möjligt att gå kvar i grundskolan ytterligare ett år för att ta igen just de stora kunskapsluckor som vi talar om och som berör just grundskolan och som grundskolan därmed borde vara bäst på att komplettera. Det är kunskaper som anses vara så viktiga att de just därför ligger i grundskolan och inte i den frivilliga gymnasieskolan. Det är nämligen inte bara en fråga om vad som ger resultat, även om jag är övertygad om att just grundskolan är bäst på att lära ut det som ingår i grundskolans ansvarsområde. Det handlar också om ansvar, om ansvar att se till att varenda unge ska klara grundskolan. Det ansvaret måste också ligga på grundskolan och ingen annanstans. Herr talman! Moderaterna är stolta över att få fortsätta driva på för mer kunskapsfokus i skolan med tidigare stöd, mer matematik och mer fortbildning för våra lärare. Jag tycker att det är mycket roligt och mycket välkommet att nästan alla politiska partier i denna kammare nu delar vår syn på utbildningen framöver och det som vi har gjort under de senaste åren. I detta anförande instämde Betty Malmberg, Michael Svensson och Camilla Waltersson Grönvall .

Herr talman! Välkommen till utbildningsutskottet och till debatt i kammaren, Erik Bengtzboe. Det tillhör artigheten att säga det, och det är roligt att diskutera skolpolitik. Jag hör verkligen ditt engagemang. Inledningsvis vill jag påpeka att inte allt påbörjades 2006 i och med den borgerliga regeringen. Jag tror att det för klimatet i hela skolpolitiken vore klokt för samtliga företrädare för Alliansen att inse det. Med viss ödmjukhet kanske de någon gång kan erkänna att alla skolresultat inte vände uppåt 2006 i och med Björklunds oändliga reformer och den reformtrötthet som det har skapat i svensk skola. Jag tycker att det faktiskt stundtals fordrar lite eftertanke.Det finns väldigt mycket att säga efter moderaten Erik Bengtzboes anförande, inte minst om ekonomiska prioriteringar. Under åtta år med skattesänkningar valde Alliansen hela tiden konsekvent en annan väg än att satsa resurser på skolan. Jag väljer under den tid jag har kvar av denna replik att fokusera på den reservation som Erik Bengtzboe särskilt lyfte fram. Jag är lite besviken över att det inte finns ett resonemang om att vi ska se varje elev, att vi ska förstå att elever är olika och att vi ska förstå att alla elever har olika förutsättningar och möjligheter. Vi måste vara intresserade av att förstå vad som ligger bakom det som faktiskt är ett elevmisslyckande och framför allt ett skolmisslyckande. Jag vill inte på något sätt avvisa möjligheten för en elev att få gå ett tionde år i grundskolan om det är detta som kan hjälpa den eleven bäst. Men om det är ständiga skolmisslyckanden kan det finns mobbning och alla andra skäl bakom det. Man måste lyssna på eleven och hitta det bästa sättet för eleven att klara av sin grundskolebehörighet. Det bästa kanske är att få komma vidare till en ny miljö som gymnasiet är.
Herr talman! Det är väldigt roligt att vara tillbaka i utbildningsutskottet och denna kammare. Det är en ynnest att få fortsätta mitt arbete med utbildningsfrågor, och jag tror att den uppfattningen delas av de flesta som sitter här. Det är otroligt glädjande att få jobba med ett område som känns så viktigt och roligt att arbeta med.Jag ber om ursäkt om det är så att Lena Hallengren har uppfattat det som att vi vill ge sken av att allting började 2006. Det är absolut inte så vi ser på saker och ting. Det är också väldigt glädjande att ha en ordförande i utskottet som inser att allting inte heller stannade 2006 utan att mycket har hänt sedan dess. Vi skulle kunna prata mycket om finansiering och pengar, och jag förstår att det är jobbigt för en socialdemokrat att stå med facit i hand och konstatera att vi under åtta år med en alliansledd regering har satsat mer på skolan än någon socialdemokratisk regering någonsin har gjort tidigare - trots att vi har sänkt skatten och därmed gjort det möjligt för människor att tjäna mer. Det är absolut så att varje elev är unik. Det är absolut så att det bakom varje elev som inte klarar grundskolan ligger ett misslyckande som inte är den elevens ansvar utan just grundskolans ansvar. Det är också mycket möjligt så att ett miljöombyte ibland är precis det som behövs, och det måste man se över vid vartenda enskilt tillfälle. Men som du precis sa själv är det ett misslyckande och ett ansvar för grundskolan, Lena Hallengren, och vår målsättning ska inte vara att göra det så enkelt som möjligt med det misslyckandet. Vår målsättning måste i stället vara att se till att misslyckandet inte sker.

Herr talman! Jämför man åtta års ekonomiska satsningar på 2000-talet med åtta års satsningar på 1970-talet begriper ju var och en att det är klart att det är skillnad i kronor och ören. Man hade kunnat göra väldigt mycket mer; det är ändå alldeles uppenbart så. Vad jag vill återkomma till - om vi nu ska tro att ett replikskifte kan leda till någonting - är att försöka begripa varför det är en förlängd skolplikt att gå kvar ett år, om det är den bästa lösningen. Ett introduktionsår på gymnasiet kanske är en bättre lösning, och det kanske finns ytterligare varianter som innebär att man på ett eller annat sätt ges förutsättningar att nå de mål man hittills inte har lyckats med för grundskolans del. Jag kan inte hjälpa att jag hela tiden ser i Alliansens förslag att man vet hur man ska göra. Det är skolplikt här, och det är fler prov där. Man sänker åldern för betyg. Man har liksom den ultimata lösningen. Jag är besviken på om Jan Björklunds tydlighet i att alltid veta bäst smittar av sig på Moderaterna. Jag tror att det vore klokt att försöka tänka lite annorlunda och vara öppen för att fundera på hur vi på riktigt skapar en skola som ser individen och där vi inte från politiskt håll, och framför allt inte från den här kammaren, tror oss veta bäst vad som ska gälla för varje enskild elev i varje enskild skola. Det stärker nämligen inte tilliten till professionen. Man kan inte å ena sidan säga det och sedan säga någonting annat i nästa sekund.
Herr talman! Låt mig vara tydlig med att prov, kontroller och betyg inte ger kunskap i sig. Det är dock det absolut tydligaste kommunikationsvärdet vi har i den svenska skolan. Det är det som klargör för föräldrar, lärare och elever hur eleven ligger till och vilka insatser som behövs.Jag är glad att vi har sett en utveckling där en samlad svensk vänster, med något undantag, börjar inse att betyg och prov inte är någonting farligt utan faktiskt någonting bra och någonting som behövs för att vi ska kunna garantera att ingen faller emellan. Ingen ska någonsin riskera att hamna i en situation där man inte klarar skolan för att man inte får det stöd och de insatser man behöver - helt enkelt för att vi inte lyckas identifiera de utmaningar och problem vissa elever har. Vi vill gärna tro det bästa, och vissa politiska debattörer vill gärna önska att det inte skulle vara nödvändigt. Tyvärr bevisar historien att det är fel.När det gäller frågan om ansvaret för misslyckandet i grundskolan och frågan om möjligheten att göra ett tionde grundskoleår obligatoriskt för de elever som inte klarar grundskolan handlar det just om en förskjutning av ansvar. Det handlar om att se till att rigga ett system som gör att grundskolan måste klara av det den ska klara av i stället för att skjuta problemet framför sig, så att vi undviker att fler elever än nödvändigt behöver de åtgärderna så sent och i stället får dem tidigare.Hur den enskilda insatsen sedan organiseras för varje elev - inom vilken fysisk byggnad den äger rum och med vilken lärare - är en annan sak. Det viktiga här är frågan var huvudansvaret för grundskolans inlärning ska ligga. Ska den ligga på grundskolan, eller ska det vara någonting som lärare och rektorer kan välja att skjuta över på gymnasieskolan - som inte ens är obligatorisk i det här landet?

Herr talman, alla ni som lyssnar och ni som sitter här inne! I dag pratar vi lite om grundskolan, som jag har jobbat inom i 15 år. Det är mycket trevligt att få samtala om detta med mina kolleger i utskottet, och det kommer säkert att bli små debatter under eftermiddagen. Jag vill börja med att för tids vinnande yrka bifall enbart till Sverigedemokraternas reservationer 1 och 7.Det finns ett förslag här om mindre klasser. Mindre klasser kan vara fördelaktigt, men det kan också vara negativt. Man måste se till att man inte schablonmässigt säger att klasserna ska bli mindre, för det baseras mycket på lärarnas område. Om du är till exempel slöjdlärare har du oftast en gräns för hur många barn du får ha i klassrummet. Det är en arbetsmiljögräns. Oftast finns det ett antal bänkar, och det är det som styr hur många barn som ska finnas där. Inom idrott, som jag själv är lärare i, kan det vara negativt att ha för små klasser eftersom det kan innebära att vissa moment inte kan genomföras.Läxhjälp ska enligt Sverigedemokraterna erbjudas av skolan. I skolans uppdrag ingår att gå igenom det som ska läras in, och läxor ska bara vara till för att repetera momentet. Om man slår ihop alla de pengar som har satsats via olika statsbidrag som finns att tillgå är det 438 miljoner vi lägger på läxhjälp. Översatt blir det 730 heltidsanställda lärare - om det nu fanns några att anställa. Det finns ett förslag om en klassikerlista. Jag måste berätta ett lite roligt exempel. Jag blev av en lärarinna - hon är numera ej kvar på denna jord utan befinner sig någon annanstans - tvingad att i gymnasiet läsa P C Jersilds En levande själ. Jag protesterade högljutt, men jag ska faktiskt tillstå att det har lärt mig en hel del. Det är viktigt att vi vuxna visar elever en annan värld än den de är vana att leva i. Därför tycker jag att det är positivt med en klassikerlista.Sverigedemokraterna föreslår en matematiktimplan för varje årskurs, så att eleverna kan få den undervisning de har rätt till och få relevanta kunskaper. Matematikgruppering efter årskurs 4 är också någonting vi föreslår. Jag tillhör den generation som hade att välja mellan särskild och allmän matematik. På den tiden valde eleverna matematik och teknik i mycket större utsträckning än i dag, och vi vet att vi kommer att ha en enorm brist på ingenjörer i framtiden. Samma skolor som då fick ihop tre fyra kurser får i dag knappt ihop en klass i de här ämnena. Barnkullarnas storlek på 1980-talet respektive 2010-talet är egentligen densamma; det finns ingen större skillnad på antalet elever. Möjligheten att läsa lite extra motiverade mig, och säkerligen många andra av mina elevvänner, att välja en annan inriktning senare i livet. Vi valde en matematisk inriktning. Jag är en av dem som sedan läste fyraårig teknisk utbildning. Det motiverade mig och gav mig en liten sporre att läsa lite extra. I den här talarstolen talar vi ofta om de elever som har svårt för sig, men vi får inte glömma de elever som faktiskt motiveras av att behöva kämpa lite extra och gå framåt. Merparten av partierna har enats om att kunskapsmål i läsning och obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik ska införas i årskurs 1. Regeringen avser även att bjuda in till samtal när utredningen om skolans timplan är klar. Gäller det alla partier - även Sveriges tredje största? Eller ska vi sända ut signalen till Sveriges alla elever att mobbning och uteslutning är okej? Jag riktar frågan till ordförande Lena Hallengren, och ett svar önskas. Det är nämligen viktigt att se alla människors lika rätt och värde och att vi lyssnar på alla. Skola under lov är enligt Sverigedemokraterna ännu ett misslyckande. Har vi inte lyckats under skoltid med det vi är ålagda att göra hjälper det inte att vi sätter till mer pengar och mer tid, för vi rasar längre och längre ned på listorna ändå.Problemen ligger kanske djupare än så. Om ett badkar har ett hål i botten hjälper det inte att man öser i mer vatten.

Det är självklart att det drar ned våra undersökningar. Det är omöjligt för dem att tillgodogöra sig kunskaperna på den korta tid de har innan de ska skriva sina olika prov.Ett lågstadielyft för 1,9 miljarder är en god väg att vandra. Vi flyttar resurserna till den tid då vi verkligen kan hjälpa barnen. För en liten summa pengar kan vi tidigt hjälpa barn som annars kostar en enorm summa pengar längre fram.Sverige bör sluta med sin konstanta navelskådning. Vi ska alltid vara världsmästare i allt och tala om för alla andra i hela världen hur de ska göra. Men vi kanske borde titta utanför våra gränser och se vad som finns. På Nya Zeeland har man Kiwimetoden. Efter årskurs 1 är det bara 0,1 procent av eleverna som inte kan läsa. Det är en bättre siffra än vi har för våra nior, så vi kanske skulle titta lite utanför vårt land.SD står bakom att det ska finnas modersmålsundervisning i de fem minoritetsspråken. När det gäller övrig modersmålsundervisning ska jag ta chansen att berätta hur det går till praktiskt och varför vi ser ett problem med modersmålsundervisning. Lena Hallengren hade önskemål om att jag skulle vara tydligare, så det ska jag vara.I den skola där jag arbetade hade vi en familj som kom från Holland. Eftersom alla kom samtidigt och familjen hade fem barn var barnen berättigade till modersmålsundervisning. Barnen gick i olika årskurser på denna F-9-skola.Vad var problemet med modersmålsundervisningen för dessa barn? Jo, det var logistiken.

Jag var själv med om att dessa elever fick gå från NO-experiment. De kunde inte närvara på grund av logistikproblem.Varför lade vi inte modersmålsundervisningen först eller sist på skoldagen? Problemet var att dessa barn bodde långt ute på Selaön, och det är taxi som gäller för att komma ut dit. Vi kunde alltså inte ha några lektioner efter att de första barnen slutat kl. 13.40. Vi fick också räkna bort de två timmarna för lunch och alla andra moment.Vad hände då med de fem barnen som skulle läsa holländska? De uteblev till slut från modersmålslektionerna, för det enda de ville var att vara normala. De ville vara som alla andra i skolan, och när de tappade en massa från övrig undervisning uteblev de från modersmålsundervisningen.När man flyttar till ett nytt land gäller det att lära sig språket. Om detta tvistar nog ingen i denna kammare. Det är otroligt viktigt att lära sig språket i det land man flyttar till för att kunna tillgodogöra sig allt.Endast 53 procent av de elever som har rätt att välja modersmålsundervisning gör det. Frågan man kan ställa sig är om modersmålsundervisning är förlegat. Det kanske är ett ämne som inte uppskattas av eleverna. Frågan är om man kanske ska ta bort modersmålsundervisningen, i enlighet med Sverigedemokraternas åsikter.Arbetsmarknadsutskottet lyfte tidigare fram att utbildning är det absolut viktigaste. Ska vi ha bra samtal i utskottet och i kammaren bör alla partier delta i alla moment.I detta anförande instämde Carina Herrstedt och Robert Stenkvist .